Herr talman!

Lokaliseringen av högre utbildningsanstalter har mycket stor betydelse för de regioner som fått sådana. Jag har just i dagarna besökt Umeå och kunnat konstatera att universitetet där säkert är både den största och mest betydelsefulla lokalisering till Norrland som förekommit. Varför utskottet valt att begrava motion II: 1349 i utlåtandet angående högre teknisk utbildning och forskning i övre Norrrland vet jag inte, men det ger onekligen en mycket skarp bakgrund till frågan om lokalisering av högre undervisning. Hittills har allt i den vägen i Norrland gått till kustlandet. Av det utlåtande som nu behandlas framgår tydligt, att så blir fallet även med den högre tekniska undervisningen och forskningen, även om ett par orter i inlandet liksom hägrar långt fram i töcknet. Jag anser att det är på tiden att även inlandet får någon liten kant av den här kakan. Förläggningen av en socialhögskola till Östersund vore ett mycket lämpligt objekt för att hjälpa upp ett inlandscentrum till en bättre utveckling. Utöver en sådan åtgärds betydelse som stödlokalisering till en av de mest utsatta avflyttningsregionerna, finns dei andra betydande förutsättningar för att förlägga en socialhögskola till Östersund. Som några exempel på sådana förutsättningar vill jag nämna att det i allallmänhet är lätt att få kvalificerat folk till olika tjänster i Östersunds området. Närheten till fjällnatur, vintersportmöjligheter och den höga och rena luften är väl några av orsakerna till detta. Vidare har Östersund som residensstad goda möjligheter till praktikantplatser och tillgång till väl kvalificerade timlärare i praktiska ämnen. Närheten till Trondheim, där en socialhögskola finns, är också en fördel med de möjligheter till samarbete och utbyte av erfarenheter som detta utgör. Med hänsyn till angelägenheten av att även inlandet får någon institution för högre utbildning och med åberopande av vad jag här anfört ber jag, herr talman, att få hemställa att kammaren måtte besluta att i skrivelse till Kungl. Maj:t hemställa, att motionen II: 1349 överlämnas till socionomutbildningsutredningen för beaktande.
Herr talman! Utskottet är helt enigt i denna fråga. Vi har delat upp propositionens förslag i två delar. Vi hälsar med tillfredsställelse förslaget om en högre teknisk utbildning i Luleå. Beträffande övriga delar av den högre tekniska utbildningen har utskottet också enat sig i anslutning till ett par av motionerna. Vi förutsätter att den nu tillsatta organisationsutredningen gör en grundlig analys och därefter återkommer till riksdagen med ett konkret förslag. Vi har alltså ställt oss avvaktande på den punkten. När det gäller övriga motioner som väckts i anslutning till detta har utskottet beträffande Örnsköldsvik och Sundsvall velat speciellt undersöka den frågan och ta upp den i riksdagen under hösten. Jag kanske å utskottets vägnar kan få svara på herr Olssons fråga om socionomutbildningen.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

Herr talman! Till detta vill jag bara säga att utskottets ställningstagande är rätt märkligt, det hänger på något sätt inte ihop. Vi diskuterade under förra veckan hela lokaliseringspolitiken, och det talades då varmt om det inre stödområdet. Men när man sedan kommer så långt att man eventuellt skulle kunna få någon liten praktisk tillämpning, då är inte statsutskottet med längre. Herr talman! Jag vidhåller mitt yrkande. Förslagen i propositionen innebure bland annat, att riksinternatskolor skulle inrättas för att skolgången för dels utlandssvenska elever, dels elever som hade styrkt behov av miljöbyte eller vore från glesbygd skulle underlättas. Högst 60 procent av internatkapaciteten borde få tagas i anspråk för ut även taga emot externatelever från kommun där skola funnes och från närliggande kommuner.

Hälften av antalet ledamöter i styrelsen för sådan skola skulle liksom ordföranden tillsättas av eller utses på förslag av Kungl. Maj:t.
Herr talman! Med hänsyn till tiden skall jag fatta mig utomordentligt kort. Föreliggande proposition innehåller ett av riksdagen flera år begärt förslag. Somt är välkommet, annat är mindre välkommet. Vi har till detta utlåtande fogat två reservationer och en följdreservation. Det ena gäller intagningen av elever vid riksinternatskolor. Vi anser i reservationen att man bör följa den princip som utlandsoch internatskole utredningen på sin tid förordnade, nämligen en s.k. fri kvot som gjorde det möjligt för skolorna att få en bredare elevrekrytering än som förordats i propositionen. Vi tror att detta är till gagn för skolorna och för de utlandssvenska barnen. Därav följer också att det inte finns något behov att ha en central elevintagning. Herr talman! Med dessa ord ber jag att få yrka bifall till reservation 1. Reservation 2 gäller de tre skolor som ligger i den lägsta statsbidragsgruppen, nämligen Solbacka läroverk, Restenässkolan och Mariannelundsskolan. Vi finner det inte rimligt att det utgår ett så lågt statsbidrag till internatskolor som här sker. Kostnaderna för elever och föräldrar blir utomordentligt betungande, och det kan vara fullt tillräckligt med två typer av statsbidrag till internatskolor. Vi har därför, herr talman, förordat att dessa tre skolor, som är de enda i denna klass, lyfts upp i den högre statsbidragsklassen. Jag yrkar alltså bifall till reservation 2 och därmed också till reservation 3, som avser den medelsanvisning som är erforderlig vid bifall till vårt förslag. Jag vill sedan bara göra den kommentaren, att när utskottet förordar att Restenässkolan skulle kunna bli en riksinternatskola, bör vi observera att de spelregler som förordas i realiteten innebär att Restenässkolan förlorar sin karaktär av en kristen skola — det är innebörden av majoritetsutlåtandet. Med dessa ord ber jag att få yrka bifall till de reservationer som jag varit med om att avge.

Herr talman! I Kungl. Maj:ts proposition nr 53, som ligger till grund för förevarande utskottsutlåtande, uttalas att de statsunderstödda internatskolor, som inte föreslås till riksinternatskolor, i avvaktan på erfarenheter rörande behovet av internatplatser tills vidare bör bibehållas vid oförändrad bidragsnivå. Dessa skolor skall alltså i fortsättning en gå på sparlåga. Nu seglar samtliga privatskolor i motvind, och många anser att privatskoleidén i princip inte bör stödjas av staten annat än i speciella fall. Inget förargelseväckande beteende, om uttrycket tillåtes, på skolans område! Det skall vara samma uniform! Interpellationsdebatten i dag var ju ganska belysande på den punkten. Men om statsbidrag till dessa skolor uteblir eller blir minimalt så kan ju endast förmögna föräldrar klara elevavgifterna, och dessa skolor får då en social slagsida. Ändå ligger t.ex. Restenässkolan lågt när det gäller elevavgifterna, avsevärt lägre än de privatskolor som erhåller det förmånligare statsbidraget, nämligen vid cirka 65 procent av medeltalet för avgifterna vid dessa skolor. I en fyrpartimotion, nr 627 i denna kammare, hemställs att driftbidraget enligt kungörelsen av den 23 april 1964 skall utgå till Restenässkolan. I denna fyrpartimotion, liksom i tidigare riksdagsmotioner, presenteras denna skola utförligt. För en bohuslänning vore det naturligtvis frestande att tillföra även årets debatt ytterligare presentation, men jag skall av tidsskäl avstå från detta. Utskottets skrivning är också mycket positiv när det gäller Restenässkolan. Utskottet pekar på skolans geografiska läge och på de initiativ på det pedagogiska fältet som denna skola har tagit. Om Restenässkolan uppfyller vissa villkor, bör det enligt utskottet inte möta hinder för Kungl. Maj:t att bevilja statsbidrag även till skolans gymnasiedel. Uppställandet av vissa villkor för ökad bidragsgivning kan dock te sig överflödigt, då skolan redan nu helt följer de av skolöverstyrelsen fastställda kursplanerna, och det är väl ändå det väsentliga. Skolan har också sin särart. är villkoren förknippade med denna särart? När det gäller de i propositionen angivna principerna för elevrekryteringen vill jag framhålla att Restenässkolan se dan länge givit företräde åt sökande som har dokumenterat behov av att gå i internatskola, t.ex. barn från splittrade hem och barn som av barnavårdsnämnd, barnpsykiater eller kurator rekommenderats skolgång vid internatskola. Som enda internatskola i Västsverige fyller skolan ett verkligt behov. Vinner utskottets förslag vid denna punkt bifall, så innebär det naturligtvis en ekonomisk förbättring för denna skola. Utskottet anser också att de i förevarande motioner framställda yrkandena i viss mån blir tillgodosedda. Ja, i viss men kanske rättare i ringa mån. Vårt motionsyrkande, som tas upp i reservation 2, innebär en helt annan förstärkning. Det skulle gälla förutom Restenässkolan Solbacka läroverk och Mariannelundsskolan. Det är att märka att dessa skolor, även om utskottets förslag vinner bifall, inryms i ett bidragssystem som ger lägsta statsbidraget jämfört med anslaget till riksinternatskolorna. Vi anser att utskottets förslag tyvärr är otillräckligt. Till utskottets utlåtande är fogat ett särskilt yttrande, som är något märkligt. Det gäller just Restenässkolan, och där understryks att skolan även under nästa budgetår infogas i det bidragssystem som ger det lägsta statsbidraget. Man begär det högre anslaget i en snar framtid, men det är ju detta reservation 2 tar upp. Den avser ju anslag för nästkommande budgetår. I detta ganska märkliga särskilda yttrande poängteras också de för riksinternatskolorna uppställda villkoren. Vad sedan beträffar medelsanvisningen, som tas upp i reservation 3, vill jag särskilt understryka att från ett uppskattat medelsbehov på 2350 000 kronor kan avdragas anslaget till vissa internatskolor med 800 000 kronor. Nettokostnadsökningen blir därför en och en halv miljon kronor. För dessa medel tryggar vi framtiden för tre mycket förnämliga läroanstalter, nämligen Restenässkolan, Solbacka läroverk och Mariannelundsskolan. Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till reservationerna 2 och 3.

Herr talman! Begreppet kvittning har en speciell betydelse här i riksdagen, men det är inte sådan kvittning som det är fråga om i det här aktuella lagförslaget. Kvittning i juridisk mening är ett praktiskt tillvägagångssätt som används när två personer har ömsevis fordringar och skulder i förhållande till varandra. Det är ju en ganska självklar sak att man räknar av fordringar och skulder mot varandra och kontant betalar endast överskjutande belopp. Det är i normala fall bara fråga om ett praktiskt tillvägagångssätt, men kan få reell betydelse under vissa omständigheter, t.ex. om den ena parten är insolvent. Det har därför varit nödvändigt att föreskriva regler om när kvittning får ske. Bland annat gäller att fordringarna på båda sidor skall vara klara och förfallna till betalning. Men i princip gäller för närvarande rätt till kvittning oberoende av fordringarnas och skuldernas art. Sålunda har arbetsgivare i princip möjlighet att mot en av en anställd intjänad, förfallen lön kvitta fordran som han kan ha mot den anställde. Verkställd utredning har visat att sådan kvittning sker i mycket stor utsträckning, men det har också framkommit att det så gott som alltid sker i samförstånd mellan parterna i anställningsförhållandet. Det gäller ofta betalning för den anställdes inköp i rörelsen, hyra för bostad eller ränta och amortering på lån som arbetsgivaren lämnat. Någon gång kan det också gälla en redovisningsskuld eller skadestånd som den anställde ådragit sig. I regel uppfattas det som helt naturligt att sådana kvittningsavdrag fördelas på skilda avlöningstillfällen, så att de inte inkräktar på vad som erfordras för den anställdes och hans familjs uppehälle. Undantag härifrån har observerats huvudsakligen endast då anställningen skall upphöra. Arbetsgivaren kan då ha ett intresse av att avräkna fordran mot löneskuld i största möjliga utsträckning. Utredningen har sålunda visat att den nuvarande generella kvittningsrätten fungerar på i stort sett tillfredsställande sätt, men fall kan dock förekomma då oskäliga resultat kan påvisas. Det har därför befunnits motiverat att, såsom föreslagits i den aktuella propositionen, genom <lagbestämmelser inskränka rätten till kvittning mot lönefordran. Härigenom beaktas lönens speciella karaktär som underlag för den anställdes och hans familjs löpande uppehälle. Denna karaktär har förut givit anledning till speciella regler i exekutionsrättsliga sammanhang. De föreslagna kvittningsreglerna anknyter i princip till vad som nu praktiseras och innebär att kvittning i samförstånd mellan arbetsgivare och anställda alltid är tillåten. Det förutsättes emellertid att den anställdes medgivande kan återkallas och då så skett inte kan åberopas vid senare löneutbetalningstillfällen. Att kvitta utan den anställdes medgivande skall enligt förslaget vara tillåtet — utom med stöd av kollektivavtal — endast i två fall, nämligen om fordringen uppkommit i samband med anställning och antingen kvittningsrätt avtalats vid fordringens uppkomst eller fordringen avser ersättning för skada som den anställde uppsåtligt vållat i tjänsten. I båda dessa fall skall emellertid från kvittning undantas ett belopp motsvarande vad som vid löneutmätning skulle förbehållas vederbörande. Arbetsgivaren har att hos utmätnings mannen inhämta besked om hur stort detta belopp skall vara i det aktuella fallet. Inom utskottet har man allmänt varit beredd att ansluta sig till de allmänna principerna i propositionen, men det har också särskilt bland dem som reserverat sig på olika punkter förekommit tvekan om inte de föreslagna reglerna är förenade med olägenheter i vissa avseenden och kan tänkas leda till stötande resultat i vissa fall. Bakgrunden till denna tvekan är att det inte konstaterats några påtagliga olägenheter med nuvarande system. Skälen för reformen ligger mera på det praktiska än på det principiella planet, och då finns det anledning se till att de nya reglerna med säkerhet kan väntas fungera tillfredsställande. Vad först beträffar den frivilliga kvittningen, som enligt utredningen är den helt övervägande formen och förekommer i stor utsträckning, medför kravet på medgivande från arbetstagaren särskilt på större arbetsplatser en ganska betydande belastning på den personal som har hand om löneuträkning och löneutbetalning. Möjligen kan man i praktiken nöja sig med stående eller tysta medgivanden till kvittning, men om de anställda kort före löneutbetalningen återkallar sitt medgivande, medför det svårbemästrade rubbningar i rutinerna. Det är därför inte osannolikt att de föreslagna reglerna kommer att föranleda ändrad praxis, så att en hel del rutinmässiga betalningar inte längre kommer att ske på det smidiga och praktiska sätt som nu varit brukligt. Det kommer i så fall att betyda ökat besvär för de anställda. Man kan också förutse minskning av arbetsgivarens villighet att hjälpa de anställda med lån. Vad därefter beträffar tvungen kvittning kan det ifrågasättas, om inte gränserna för denna dragits för snävt. För att först nämna de mest pregnanta fallen kan man tänka på de lyckligtvis mera sällsynta fall, då en anställd ge Ang. arbetsgivares kvittningsrätt, m.m. nom uppsåtligt brott, t.ex. stöld, förskingring eller bedrägeri, tillägnat sig egendom från arbetsgivaren. Som departementschefen anför är det vanligt, att anställningen i dylikt fall upphör utan uppsägning. Men det hindrar inte att den anställde kan ha innestående lön. Bland annat är det normalt att semesterersättning, belöpande på föregående år, innestår. Det är i sådant fall knappast tilltalande att den anställde skall ha rätt att, utöver de orättmätigt åtkomna medlen, ställa krav på utbekommande av större eller mindre del av innestående lön. Om t.ex. en springpojke sticker sin väg med dagskassan, som han skulle sätta in på banken, och efter några månader återkommer, kanske dömd till skyddstillsyn, skulle han enligt propositionen ha rätt att mot arbetsgivaren ställa krav på innestående lön. Om denne då inte iakttagit alla formaliteter som krävs enligt lagen är han förhindrad att åberopa kvittning och kan t.o.m. bli skyldig att betala skadestånd. Man kan väl hoppas att de flesta fall av detta slag skall kunna avvecklas genom frivillig kvittning, men risk finns att de föreslagna bestämmelserna utnyttjas på ett stötande sätt. Mot bakgrunden av denna förhoppning och då problemet kräver ytterligare utredning har reservanterna avstått från att framställa ändringsyrkande på denna punkt. Problemet bör emellertid följas med uppmärksamhet och åtgärder vidtas, om så erfordras. Yrkanden härom framställs i reservation 4. En annan fråga har också aktualiserats beträffande den tvungna kvittningen. Enligt propositionen är det endast skadestånd på grund av uppsåtlig gärning som berättigar till tvungen kvittning. Enligt reservanterna bör emellertid härmed även jämställas det fall då skada vållats genom grov vårdslöshet. Det är en grundsats, som gäller på många håll inom lagstiftningen, att dessa båda fall av skadeståndsskyldighet, som ibland kan flyta in i varand ra, jämställs. Så är fallet t.ex. i fråga om regressrätt vid försäkringsfall och enligt automobilansvarighetslagen. Förslag i enlighet härmed framställs i reservation 1. Slutligen kan vid tvungen kvittning uppkomma fråga, huruvida kvittning eller löneutmätning skall ha företräde. Enligt propositionen skall tillgängliga medel fördelas i förhållande till fordringarnas storlek. Enligt reservanternas mening bör dock arbetsgivaren, särskilt med hänsyn till sin enligt allmänna rättsgrundsatser principiella rätt till obegränsad kvittning, ha företräde framför en helt utomstående borgenär. Beträffande samtliga dessa fall av tvungen kvittning må vidare framhållas att de nya reglerna säkerligen kommer att föranleda att arbetsgivare i mycket större utsträckning än för närvarande tillgriper exekutiva åtgärder. Detta medför bl.a. kostnader, som i sista hand drabbar gäldenärerna, d.v.s. de anställda. Vidare har reservanterna framfört en synpunkt av mera principiell karaktär, som avser den sanktion som stadgas då en arbetsgivare inte följer de föreskrivna kvittningsreglerna utan företar kvittning i strid mot lagen. I detta fall stadgas, att arbetsgivaren blir skyldig att betala skadestånd, och detta även för ideell skada. Man frågar sig då vad det är som motiverar skadeståndsskyldigheten. Enligt min mening är det, eller borde det åtminstone vara, underlåtenheten att i rätt tid utbetala lönen. Från den anställdes synpunkt måste det vara likgiltigt av vilken anledning lönen icke utbetalas, och arbetsgivaren kan ju underlåta att betala den utan att ange någon särskild orsak. Det är därför ett konstlat och icke genomtänkt förslag att kvittning i strid mot lagen förenats med skadeståndsskyldighet. Däremot kan problemet om löntagares rätt till skadestånd vid underlåten löneutbetalning över huvud taget vara förtjänt av en utredning. Enligt reservanternas me ning, uttryckt i reservation 3, bör riksdagen hos Kungl. Maj:t begära en sådan utredning. Att utskottsmajoriteten inte vill biträda detta yrkande beror uppenbarligen uteslutande på att det framställts från oppositionshåll. Med dessa ord ber jag, herr talman, att få yrka bifall till samtliga de vid utskottsutlåtandet fogade reservationerna.

Herr talman! Som första lagutskottets ordförande inledningsvis erinrade om är kvittning i riksdagssammanhang en ganska känd och använd företeelse. Men i den betydelse som vi just nu diskuterar är kvittning en betydligt mer komplicerad sak. Om en arbetstagare satt sig i skuld har, såsom herr Alexanderson sade, borgenärerna vissa möjligheter att tvångsvis ta lönen i anspråk i samband med att skulden förfallit till betalning. Det kan ske antingen genom exekution i lönen, genom löneutmätning eller införsel, eller genom = arbetsgivarens kvittningsrätt. Det är detta senare förfarande som nu föreslås bli lagreglerat enligt den proposition vilken är föremål för behandling i detta utskottsutlåtande. I motsats till handläggningen av löneutmätning och införsel sker kvittning utan medverkan av myndighet. I huvudsak saknas även bestämmelser i lag om hur kvittning skall gå till. Som en allmän rättsgrundsats gäller emellertid att om två förfallna fordringar står mot varandra var och en av gäldenärerna kan ta initiativ till att de ömsesidiga ekonomiska anspråken helt eller delvis avvecklas genom kvittning. Dylika allmänna regler gäller även i fråga om arbetsgivares rätt till kvittning mot fordran på lön. Enligt rådande uppfattning anses arbetsgivaren ha rätt att helt kvitta bort arbetstagarens lönefordran. Här gäller alltså inte samma bestämmelser som vid löneutmätning eller införsel, där arbetstagaren har rätt att behålla den del av lönen som behövs för hans egen och familjens försörjning. även om det torde vara så att arbetsgivarna i allmänhet begagnar sig av denna kvittningsrätt på ett resonligt och ansvarsmedvetet sätt, kan det samtidigt knappast anses tillfredsställande att det saknas lagfästa regler på detta område. Lagberedningen, som är sysselsatt med att utarbeta förslag till en reformering av utsökningsrätten, framlade grundmaterialet för den modernisering av lagen om exekution i lön som antogs av riksdagen för några år sedan. I ett av sina betänkanden om utsökningsrätten har lagberedningen lagt fram förslag även i detta ämne, alltså just om arbetsgivares kvittningsrätt. Efter vederbörligt remissförfarande har detta betänkande lagts till grund för propositionen. Under remissbehandlingen har framför allt löntagarorganisationerna understrukit behovet av en lagstiftning. De privata arbetsgivarorganisationerna däremot har betonat att det nuvarande kvittningsinstitutet fungerar bra på arbetsmarknaden och att det därför inte är särskilt angeläget med regler utskrivna i lag. Som herr Alexanderson sade redovisas i propositionen tvenne former av kvittning mot lön, dels den som äger rum med arbetstagarens medgivande, dels den som arbetsgivaren tvångsvis använder sig av. Beträffande den frivilliga kvittningen föreslås att en regel lagfästes om att arbetstagaren blir bunden av utfästelser han gör på förfallodagen i fråga om arbetsgivarens rätt att disponera lönen. Ett kvittningsmedgivande i denna form är närmast att jämföra med frivillig betalning.

I 3 § i lagförslaget heter det att tvungen kvittning endast får gälla klar och förfallen fordran som uppkommit i samband med anställningen och antingen grundats på avtal eller avser ersättning för skada som arbetstagaren vållat uppsåtligen i tiänsten. Dessutom kan rätt till kvittning medges arbetsgivaren genom kollektivavtal. I 4 § fastslås att tvungen kvittning får ske endast mot den del av lönefordringen som uppenbart överstiger vad som åtgår för arbetstagarens och hans familjs försörjning. Det stora antalet reservationer skulle kanske kunna tydas så att det förelegat stor oenighet inom utskottet, men som utskottsordföranden redan klarlagt är det närmast i avvägningsfrågor man haft olika meningar. Enligt 3 § i lagförslaget kan tvungen kvittning äga rum för ersättande av skada, som arbetstagare uppsåtligen vållat i tjänsten. Här vill reservanterna ha med, att samma rätt bör gälla vid skador som vållats av grov vårdslöshet. Utskottet har vid behandlingen av ärendet ansett att ett bifall till detta yrkande skulle ytterligare fjärma lagen från den grundläggande principen, att tvungen kvittning egentligen inte borde godtas. Det bör heller inte bortses från att det skulle kunna ge upphov till tvister, huruvida en ifrågasatt vårdslöshet var av grov karaktär eller inte. fordringens storlek — eller med andra ord — de får konkurrera på lika villkor. Reservanterna tycker, som herr Alexanderson anförde, att detta alltför mycket avviker från gällande ordning, där kvittning alltid har företräde framför löneutmätning, och befarar att arbetsgivarna på ett ej önskvärt sätt kommer att minska kreditgivningen. Utskottet kan emellertid inte se det som orimligt, att arbetsgivare och andra fordringsägare i en dylik situation blir jämställda. Den som utverkat utmätning i lön kan mycket väl tänkas ha minst lika god grund som arbetsgivaren att få ut sin fordran av den löneanställde. Lagförslaget har enligt utskottets mening utformats på ett sådant sätt att någon avsevärd minskning av arbetsgivares kreditgivning till arbetstagare knappast skall behöva befaras. Skulle med hänsyn till de föreslagna relationerna mellan kvittning och löneutmätning arbetsgivaren, i någon mån eller i något fall, dra in på kreditgivningen, torde, åtminstone teoretiskt sett, arbetstagaren enligt samma grunder få motsvarande ökade möjligheter till kredit hos andra långivare. Enligt 8 § lagförslaget blir arbetsgivare skadeståndsskyldig, vilket herr Alexanderson också var inne på, om han företar kvittning i strid mot bestämmelserna i lagen. Detta kan gälla även för skada av ideell natur. Herr Alexanderson sade, att denna skadeståndsskyldighet kan vara minst lika motiverad i andra fall, då en arbetsgivare underlåter att utbetala avtalad lön. Det begärs därför en särskild Utskottet erinrar om att det finns i vissa fall lagregler, som gör det möjligt utdöma skadestånd på de nämnda grunderna. Så är exempelvis fallet när lönen är reglerad genom kollektivavtal. Det kanske inte är alldeles jämförbart, men det kan även nämnas att undersökningar pågår inom Kungl. Maj:ts kansli i syfte att för arbetstagaren skapa någon form av lönegaranti, om arbetsgivare går i konkurs. I och för sig är det betydelsefulla saker som reservanterna här tar upp, men utskottet anser det inte på sin plats att i det här sammanhanget beställa någon särskild utredning. I reservation 4, slutligen, tas upp frågan om inte i vissa fall, när en arbetstagare gjort sig skyldig till uppsåtlig skada i form av stöld, förskingring eller liknande brott i tjänsten, det borde vara möjligt för arbetsgivaren att genom kvittning ta hand om hela lönen, alltså även den del av densamma, som arbetstagaren anses behöva för sitt och familjens uppehälle. Reservanterna är emellertid medvetna om att det inte är lätt att i lagtexten avgränsa en sådan möjlighet och föreslår därför att riksdagen i skrivelse till Kungl. Maj:t anhåller om undersökning rörande verkningarna av reglerna i angivna hänseende. De förseelser som reservanterna här åberopar är av den arten att de blir föremål för rättslig prövning, varvid det åtminstone i vissa fall bör bli möjligt för arbetsgivaren att bli gottgjord. För övrigt torde den nya lagens verkningar i sin helhet bli föremål för uppmärksamhet inte bara av justitiedepartementet utan även av alla berörda parter. Ait i en särskild skrivelse till Kungl. Maj:t peka på en detalj i lagförslaget, torde därför enligt utskottets mening inte vara motiverat. Med detta, herr talman, ber jag att få yrka bifall till utskottets förslag på alla punkter.
Herr talman! Det lagförslag om arbetsgivares kvittningsrätt som riksdagen nu behandlar ingår som ett led i ett stort reformarbete, vars mål är att öka arbetstagarnas trygghet i olika hänseenden. Den viktigaste trygghetsfrågan gäller naturligtvis själva arbetet, sysselsättningsmöjligheterna och tryggheten i anställningen, men det är också betydelsefullt att säkerställa arbetstagarens lön i olika situationer. De flesta människorna är beroende av lönen för sin försörjning. Att helt eller delvis gå miste om innestående lön eller semesterersättning kan skapa svåra problem för arbetstagaren och hans familj. Det är främst två situationer då hotet att gå miste om lön kan få aktualitet. Den ena situationen som jag tänker på är när arbetsgivaren går i konkurs. Det är uppskattningsvis varje år cirka 10 000 arbetstagare som mer eller mindre förlorar pengar på att deras arbetsgivare går i konkurs. Problemet med konkurser kommer att kunna lösas på ett för arbetstagarna tillfredsställande sätt, om man genomför en lagfäst lönegaranti av det slag som inrikesdepartementet har föreslagit i en departementspromemoria, som för närvarande är ute på remiss. Den andra situationen i vilken lönen kan komma i fara är, när arbetsgivaren har eller anser sig ha en motfordran på arbetstagaren. Enligt gällande rätt är, som framgått av redogörelserna tidigare här i dag, en arbetsgivare bättre ställd än löntagarens alla andra borgenärer. Arbetsgivaren kan i princip helt enkelt ta ut sin fordran genom att kvitta, d.v.s. genom att göra avdrag på lönen. Kvittning kan ske, även om arbetstagaren bestrider att arbetsgivaren har en motfordran alls. Arbetsgivaren behöver inte ta hänsyn till arbetstagarens försörjningssituation. Han kan ta hela lönen i anspråk för sin motfordran. Det är det principiella utgångsläget i dag. Den lag om arbetsgivares kvittningsrätt som regeringen nu har föreslagit innebär i stort sett ett förbud mot kvittning. Grundtanken är att arbetsgivaren inte skall vara bättre ställd än andra som har fordringar på arbetstagaren. Från detta förbud har gjorts ett par ganska snävt begränsade undantag, men även när undantagen gäller är arbetstagaren på grund av särskilda regler garanterad att alltid få ut vad han behöver för att försörja sig själv och sin familj. Det är glädjande att höra här i dag att det råder en tämligen allmän enighet om själva principerna att man bör byta den fria kvittningsrätt som arbetsgivaren i dag har mot ett principiellt kvittningsförbud. Det kan väl vara riktigt, som herr Alexanderson påpekade, att arbetsgivarna i praxis i allmänhet har hanterat denna kvittningsrätt med omdöme och ansvar, men han tecknade en litet för glättad bild av situationen. Det är inte bara principiella skäl bakom denna lagstiftning utan också praktiska och påtagliga realiteter. Så länge anställningen består, fungerar ju i regel allting ganska bra. Om arbetsgivaren då kvittar, gör han det i allmänhet på ett hyggligt sätt. Men i det ögonblick då arbetsgivaren och arbetstagaren blir osams och anställningen skall upphöra lär det nog inte så sällan förekomma att arbetsgivaren begagnar sig av kvittningsrätten för att ta ut den ena eller andra motfordran. Jag tror att lagstiftningen då har en stor praktisk betydelse. Det är litet grand detta som herr Alexanderson och övriga reservanter har antingen förbisett eller bagatelliserat, när de i olika reservationer har velat utvidga undantagen från kvittningsförbudet. Jag skall inte kommentera mer än en av de olika reservationerna, en som förefaller mig betydelsefull och värd ett bemötande. I reservation 1 till utskottets utlåtande föreslås att arbetsgivaren alltid skall få rätt att kvitta, om arbetstagaren har vållat arbetsgivaren eller hans egendom skada, men inte bara när det skett uppsåtligen, vilket föreslås i propositionen, utan också om skadan har vållats av arbetstagaren genom grov vårdslöshet. Reservanterna hänvisar till att den grova vårdslösheten är en skiljelinje som man är van att röra sig med i andra sammanhang, inte minst när det gäller skadestånd. Bl. a. hänvisas till försäkringsavtalslagen. Men här är det ju litet annorlunda. Det som utmärker kvittningssituationen är att där är det arbetsgivaren som fungerar som åklagare, som domare och som exekutor. Han tar ut vad han anser vara sin skadeståndsfordran, oavsett arbetstagarens inställning. Vill arbetstagaren söka rättelse, är det han som får gå till process. Som alla vet, är process inget billigt, snabbt, smidigt och enkelt förfarande. Därför har departementschefen framhållit i propositionen att det är av vikt att de nödvändiga undantagen, inte minst rätten för arbetsgivaren att kvitta på grund av motfordran som avser skadestånd, begränsas mycket hårt. Man är tvungen att släppa fram en viss kvittning för att undvika stötande fall, men den bör begränsas till att gälla endast den uppsåtliga skadegörelsen. Lägger man i händerna på arbetsgivaren att hantera ett sådant kriterium som grov vårdslöshet, vet man inte hurudan tillämpningen blir i praktiken. Hålet i kvittningsförbudet skulle kunna bli ganska stort. Som jag sade förut, skall jag inte gå igenom reservationerna i övrigt och bemöta dem med de synpunkter som har legat till grund för regeringsförslaget. Resonemangen framgår ju rätt väl av både propositionen och debatten här i dag. Jag nöjer mig, herr talman, med att avslutningsvis än en gång konstatera att det är glädjande att det i det stora hela råder åsiktsöverensstämmelse om värdet av denna lagstiftning.

Herr talman! Sedan länge har socialvårdens folk sysslat med att klarlägga den framtida socialvårdens målsättning och organisation. Man har på egen hand sökt tillämpa en helhetsprincip vid behandlingen av klientelet genom en integrerad vårdorganisation, så långt som nu gällande lagar givit utrymme härför. Det är med stor tillfredsställelse man därför hälsar denna proposition om social centralnämnd. Den är ju initierad av socialutredningen. Lagförslaget ger en efterlängtad möjlighet för kommunerna att anpassa socialvårdens nämndorganisation till nya arbetsformer. Utskottet har också enhälligt tillstyrkt propositionen med ett undantag. I en motion har framförts ett yrkande om att rekommendationen i 3 § lagförslaget om inval av jurist och läkare i den sociala centralnämnden skall utgå. Rent principiellt delar jag motionärernas uppfattning att man kan rikta erinring mot att tillhörighet till viss yrkeskategori eller viss utbildning skall äga betydelse för ledamotskap i kommunal nämnd.

JO hade i skrivelse till Konungen den 30 maj 1967 ifrågasatt om barnavårdslagen icke borde ändras på sådant sätt att juristmedverkan i någon form gjordes obligatorisk i ovannämnda ärenden. JO:s skrivelse har överlämnats till socialutredningen. Inte minst i betraktande av att de nämnda lagrummen visat sig genom sin vaghet kunna ge upphov till allvarliga och, med hänsyn till den enskildes rättssäkerhet, betänkliga feltolkningar finns det anledning att ställa sig frågande till varje steg som kan leda till minskning av en sakkunnig bedömning.

Herr talman! I Kungl. Maj:ts proposition nr 72 föreslås att statstjänstemannalagen skall ändras så att den kommer att gälla även justitieråd, regeringsråd och justitiekanslern. Vidare föreslås en ändrad utformning i lagen angående förbud för tjänstemän att inneha bisyssla och även i fråga om ställföreträdare för kommun vid vissa avtalsförhandlingar. Utskottet är i sitt utlåtande i stort sett enigt beträffande propositionens förslag och tillstyrker detta utom vad gäller ändringarna avseende justitieråd och regeringsråd. Här har folkpartiets och centerpartiets representanter i utskottet reserverat sig gentemot utskottets förslag. I statstjänstemannalagen meddelas grundläggande bestämmelser om statstjänstemännens rättsliga ställning. Lagen gäller för närvarande inte statsrådets, högsta domstolens eller regeringsrättens ledamöter och heller inte justitiekanslern eller riksdagens ombudsmän, och den är inte tillämplig för den som innehar eller uppehåller prästerlig tjänst. Denna fråga har föregåtts av ett omfattande utredningsarbete, nämligen av förre överståthållaren Hagander, som har avlämnat ett digert betänkande om justitieråds, regeringsråds och justitiekanslerns arbetsrättsliga ställning. I betänkandet föreslås att en särskild lagstiftning inte skall genomföras annat än i fråga om avstängning på grund av sjukdom och i fråga om skyldigheten att underkasta sig läkarundersökning. Däremot anser utredningsmannen att statstjänstemannalagen i sin helhet bör göras tillämplig på justitiekanslern. Även grundlagberedningen har fått yttra sig över detta utredningsförslag, och beredningen vill inte bestrida att frågan om justitierådens och regeringsrådens ställning med avseende på rätten att avtala om anställningsvillkor och rätten att vidta stridsåtgärder har övervägande teoretiskt intresse. Man anser dock att det finns ett särskilt behov att hålla dessa domare utanför fackliga strider, då de är bärare av högsta domsmakten och det skulle vara en främmande tanke att de skulle dras in i fackliga konflikter och kanske bli försatta i lägen som innebär konflikter mellan tjänstens krav och lojaliteten mot en facklig organisation. Nu har ju staten kommit överens med vederbörande personalorganisationer om att avlöningsvillkoren för justitieråd och regeringsråd skall undantas från avtalsreglering och att stridsåtgärder inte skall vidtas beträffande dessa tjänstemän. Men grundlagberedningen uttalar att det allmännas möjligheter att hävda sin bestämmanderätt i hithörande frågor ej bör bero av i vad mån dessa förhandlingsorgan lyckas hålla frågorna utanför avtalsreglering. Vidare säger man att frågan om de högsta domarnas arbetsrättsliga ställning har ett visst samband med de högsta domstolarnas ställning i det konstitutionella systemet. Beredningen är därför närmast benägen att förorda att frågan inte löses i detta sammanhang utan först i samband med en författningsreform som det är beredningens uppgift att förbereda. Skulle en lösning synas angelägen finns det enligt beredningens mening knappast något hinder att redan före författningsreformen i lag föreskriva att justitieoch regeringsråden inte kan få sina anställningsvillkor fastställda genom avtal och att de följaktligen icke har förhandlingsrätt enligt 1936 års lag. Lagrådet har också yttrat sig över propositionsförslaget och uttalar att det finns skäl att anse att lockout och strejk är grundlagsstridiga i fråga om justitieråd och regeringsråd och att användningen av stridsmedel beträffande dessa domare i varje fall inger allvarliga betänkligheter. Lagrådet grundar sin bedömning främst på 17 och 18 §§ regeringsformen och anser att den reella innebörden av dessa bestämmelser är att det för utövandet av domsrätten i högsta instans skall finnas en högsta domstol och en regeringsrätt som består av minst tolv respektive minst sju ledamöter. Lagrådet finner det vara oförenligt med bestämmelsernas innebörd att ledamöterna i dessa domstolar genom lockout skulle kunna utestängas från tjänstgöring med påföljd att domstolarna funnes endast till namnet eller att ledamöterna genom strejk skulle underlåta att tjänstgöra. Reglerna i statstjänstemannalagen om rätt till fackliga stridsåtgärder m.m. skulle därför inte gälla dessa domare. Lagrådet uttalar därför också att denna fråga under alla omständigheter inte synes böra upptagas förrän i samband med den kommande författningsreformen. Ärendet ligger alltså till så att den särskilda utredningsmannen, grundlagberedningen och lagrådet anser att några särskilda lagstiftningsåtgärder i den riktning som föreslås i propositionen beträffande justitieråd och regeringsråd icke bör vidtagas för närvarande. Från flera håll har också påpekats att frågan om justitierådens och regeringsrådens arbetsrättsliga ställning inte har någon egentlig aktualitet för dagen och är i stor utsträckning huvudsakligen av teoretiskt intresse. Någon anledning att snabbt vidta lagändringar i det här avseendet som skulle sätta statstjänstemannalagens tillämplighet i kraft mot dessa högsta domare finns därför inte. För min del anser jag det synnerligen angeläget att våra grundlagars innehåll och syfte respekteras och att vi i riksdagen inte stiftar lagar som strider mot grundlagens bud. Om statstjänstemannalagen blir tillämplig på dessa högsta domare, blir också deras rätt att vidta stridsåtgärder fastställd i lag, och möjligheten för regeringen att lockouta dessa domare och därigenom sätta högsta domstolen och regeringsrätten ur funktion är därmed också lagfäst. Eftersom det skall finnas en högsta domstol och en regeringsrätt, är det skäl anta att en sådan åtgärd står i strid med vår grundlag, regeringsformen. Enligt reservanternas mening bör man därför inte nu ta ställning till frågan om förslaget att låta statstjänstemannalagen gälla även justitieråd och regeringsråd och dess förenlighet med grundlagen.

Såväl utredningsmannen som föredragande statsrådet anför att redan 1965 års förhandlingsrättsreform skulle innebära ett ställningstagande i den nu aktuella frågan. Reservanterna anser att så inte är fallet då denna reform genomfördes med sikte på att åstadkomma en generell lösning av de offentliga tjänstemännens arbetsrättsliga ställning. Alla de skiftande problem som man därvid hade att ta ställning till löstes ju i allt väsentligt med utgångspunkt i ett rent kollektivrättsligt betraktelsesätt. Den omständigheten att justitieråd och regeringsråd inte undantogs vid den då genomförda ändringen i lagen om föreningsoch förhandlingsrätt hindrar inte att rätten att vidta stridsåtgärder kan te sig tveksam ur andra synpunkter än de som dominerade vid förhandlingsrättsreformens genomförande. Jag syftar då givetvis på grundlagsbe stämmelserna och de konstitutionella förhållandena. Mot denna bakgrund anser vi reservanter att lagen även i fortsättningen inte bör gälla högsta domstolens och regeringsrättens ledamöter liksom den inte bör omfatta statsrådets ledamöter och riksdagens ombudsmän. Frågan om justitierådens och regeringsrådens entledigande på grund av sjukdom bör enligt vår uppfattning också prövas av grundlagberedningen. Vi anser att den frågan inte bör avgöras för närvarande. Grundlagberedningen anser inte heller att behovet av bestämmelser är trängande i detta avseende. Herr talman! Jag yrkar därför bifall till båda de reservationer som är fogade till andra lagutskottets utlåtande nr 52.

Herr talman! Andra lagutskottets utlåtande nr 52 är föranlett av propositionen 72 som föreslår att statstjänstemannalagen skall ändras så, att den kommer att gälla även justitieråd, regeringsråd och justitiekanslern.

Denna fråga var uppe i samband med statstjänstemannalagens tillkomst 1965. Då undantogs förutom de här berörda ämbetena statsrådens ledamöter, riksdagens ombudsmän och de som innehar prästerlig tjänst. Men året därpå, 1966, bemyndigade Kungl. Maj:t chefen för justitiedepartementet att tillkalla en sakkunnig som skulle företaga en översyn av författningsbestämmelserna som rör justitieråden, regeringsråden och JK, deras offentligrättsliga anställningsvillkor och arbetsrättsliga ställning. Redan 1967 avlämnade utredningsmannen ett betänkande. I detta betänkande föreslogs att en särskild lagstiftning beträffande regeringsrådens och justitierådens rättsställning för närvarande inte skall genomföras annat än i fråga om avstängning på grund av sjukdom och om skyldigheten att underkasta sig läkarundersökning. Utredningsmannen föreslog att statstjänstemannalagen i sin helhet skulle göras tillämplig för justitiekanslern. Betänkandet har remissbehandlats i vanlig ordning. Arbetsdomstolens ordförande och MO hade ingen erinran. SACO och JO ansåg att de berörda skulle ha skyldighet underkasta sig läkarundersökning. Högsta domstolens ledamöter ville inte göra något allmänt uttalande men ansåg att bestämmelsen om skyldigheten att underkasta sig läkarundersökning bör finnas även för högsta domstolens och regeringsrättens ledamöter. Statens avtalsverk delade utredningsmannens uppfattning om behovet av lagstiftning utom så till vida att verket ifrågasatte om inte sådana bestämmelser om avgångsskyldigheten på grund av sjukdom borde meddelas i lag när det gäller justitieråd och regeringsråd. Grundlagberedningen har också haft tillfälle att yttra sig. Den har sagt att det enligt beredningen knappast finns något skäl att ta upp denna fråga nu, men den anser att det kunde ske i samband med den kommande författningsreformen. En liknande ståndpunkt intog även ämbetsmannaansvarskommittén som förklarat sig inte stå främmande för att man gjorde statstjänstemannalagen tillämplig för högsta domstolens och regeringsrättens ledamöter. När det gäller stats tjänstemannalagens tillämpning på JK har alla remissinstanser tillstyrkt detta utom JK själv. I propositionen föreslås som här har nämnts att lagen skall tillämpas på högsta domstolens och regeringsrättens ledamöter och på justitiekanslern. De brister som finns i den nuvarande författningsregleringen har enligt det föredragande statsrådet mera teoretiskt än praktiskt intresse. Det är i alla fall otillfredsställande med de brister som för närvarande finns, i all synnerhet som de kan avhjälpas utan alltför vidlyftiga lagstiftningsåtgärder. Det har nämnts att lagrådet har avstyrkt detta förslag och det med hänvisning till 17 och 18 88 i regeringsformen. Herr Österdahl har också nämnt att det enligt regeringsformen skall finnas en högsta domstol och en regeringsrätt i detta land. även om dessa ämbetsmän får samma frihet som övriga statstjänstemän liksom att samhället får möjlighet att i förekommande fall vidta åtgärder mot dem, tror jag inte att man i den praktiska verkligheten ställs inför alternativet att lockouta högsta domstolens och regeringsrättens ledamöter. Det hela är nog ganska överdrivet. I andra lagutskottet har vi sett praktiskt på denna fråga och menat att den bör lösas nu, alltså utan att avvakta den förändring som kan ske i samband med =<författningsreformen. Jag tror att dessa tjänster är så säregna att man inte behöver befara att tvister aktualiseras mellan parterna. Det är åtskilliga andra tjänstemän vilkas arbete är lika viktigt som dessas.

Emellertid, yttrade nu herr förste vice talmannen, torde sistnämnda yrkande få anses hava förfallit genom kammarens redan fattade beslut.

Herr talman! Allmänna beredningsutskottets utlåtande nr 43, vilket vi nu skall behandla, är föranlett av motioner i båda kamrarna och med herr Svanström som förste motionär i denna kammare. Motionärerna begär att frågan om statligt stöd till hembygdsföreningar för aktiva miljövårdsinsatser måtte bli föremål för utredningar och förslag. Bland de organisationer som arbetar med vård av fornlämningar, landskapsvård och bevarande av äldre miljöer i fråga om bostäder såväl i städer som på landsbygden nämner motionärerna särskilt Samfundet för hembygdsvård. Många hembygdsföreningar, säger motionärerna, skulle vara beredda att ta upp miljövård på sitt program, om de hade möjlighet därtill. Då är det nöd vändigt att de erhåller ökat ekonomiskt stöd från staten. Man anser också att nu utgående statliga bidrag måste ökas för att den nuvarande verksamheten skall kunna bedrivas. Motionärernas hemställan om utredning och förslag om statligt stöd till hembygdsföreningar för aktiva miljövårdsinsatser har biträtts av utskottets majoritet. Som reservanter finner vi, i likhet med utskottsmajoriteten, att frågan om vår miljö med alla de begrepp som kan inrymmas i detta är mycket angelägen och att alla som arbetar med dessa frågor inom olika avsnitt, både organisationer och enskilda, bör lämnas allt stöd, ekonomiskt och annat, som är nödvändigt för att man skall kunna driva denna verksamhet. Men motionärerna hemställer om att det skall utgå statligt stöd till de lokala organisationerna. Jag vill då erinra om att staten lämnar ganska kraftigt stöd till de centrala organisationerna och att de remissinstanser som har hörts — naturvårdsverket och riksantikvarieämbetet — säger att om ett sådant stöd skall ökas så bör det lämnas till de centrala organisationerna. Man är rädd för att administrationsarbetet blir för omfattande om stödet skall utbetalas till de lokala organisationerna. Likaså hävdar vi som reservanter den meningen att det också är en kommunal angelägenhet av mycket stort mått att se till att hålla dessa kulturminnesmärken i stånd. Man kan redan nu erhålla bidrag från länsarbetsnämnderna till upprustning och restaurering av kulturminnen, s.k. T1-arbeten. Vi är väl medvetna om att dessa anslag inte beviljas årligen utan endast är engångsanslag, men vi anser att kommunerna därefter bör kunna sätta in åtgärder. Dessutom vill vi erinra om att den utredning som tillsattes år 1965, museioch utställningsutredningen, i sina tillläggsdirektiv år 1967 har fått uppgiften att utreda både den lokala och den centrala organisationen för kulturmin nesvården. Man bör avvakta denna utredning innan man tar slutlig ställning till ökat ekonomiskt stöd till dessa organisationer och innan man bestämmer annan ordning för dem. Med dessa ord ber jag, herr talman, att få yrka bifall till reservationen till detta utskottsutlåtande.

Herr talman! Allmänna beredningsutskottets utlåtande nr 43 behandlar, som reservanternas talesman redan har sagt, en motion som går ut på bidrag till hembygdsföreningarna för miljövårdsaktiviteter. Jag vill först säga att denna motion har undertecknats av företrädare för samtliga fyra demokratiska partier här i riksdagen. Vid behandlingen i utskottet har det tyvärr blivit så att det ser ut som om det vore ett partipolitiskt ställningstagande, eftersom samtliga reservanter är socialdemokrater. Det förtjänar emellertid framhållas att socialdemokraten Rosqvist i varje fall undertecknat utlåtandet och sålunda är beredd att stödja utskottets förslag. Vidare har det konstaterats att denna fråga naturligt nog inte lämpar sig för partipolitiska bedömningar, och jag skulle därför vilja hemställa att kammarens ledamöter i fortsättningen betraktar detta ärende som helt fritt från partipolitiska synpunkter. När det gäller hembygdsrörelsen som rörelse är jag att betrakta som part i målet. Detta är för mig en hjärtesak som kanske något förvillar mitt omdöme. Men jag vet att jag delar detta utomordentliga intresse för denna fråga med många av kammarens ledamöter. I motionen framhålles att hembygdsvården i alla dess olika former sedan gammalt av naturliga skäl har intresserat sig för sådana miljövårdsfrågor som närmast kan anses höra till vården av kulturmiljön. Därvid har naturligen samarbete skett med riksantikvarieämbetet och landsantikvarierna när det gällt upprustning av t.ex. ett område omkring ett gravfält eller ett annat fornminnesmärke. I fråga om landskapsvården, som ju utgör en betydande del av det arbete, som man numera har fått stort intresse för, har sedan gammalt Samfundet för hembygdsvård kommit att spela en framträdande roll. Naturvårdsupplysning och åtgärder mot nedskräpning i naturen sammanfaller därvid i hög grad med de landskapsvårdande intressena, och under de senaste åren har vår riksorganisation kunnat glädja sig åt ökade statliga bidrag till den centrala verksamheten — som herr Helge Karlsson här påpekat. Denna verksamhet har för övrigt också omfattat bl.a. stimulans för bevarande av trivsamma miljöer i form av pietetsfullt renoverade eller stilfullt nyplanerade byggnader. Senast i söndags var jag personligen i tillfälle att i Sundsvall överbringa samfundets byggnadsmärke som ett bevis på uppskattning från Hembygdsföreningarnas riksorganisation till ägarna av det Hirschska huset vid torget för deras synnerligen lyckade renovering. I motionen framhålls vidare hur värdefullt det är att de ideellt arbetande organisationerna även i fortsättningen stimuleras att vidta åtgärder, varvid det är särskilt värdefullt att se till att det personliga intresset stimuleras. Vi motionärer tror att en väg att öka intresset är att staten också ger bidrag till lokala aktiviteter, t.ex. till hembygdsföreningar, vid sidan av bidrag till de centrala organisationerna. Det är uppenbart att arbetsmarknadsstyrelsen och de arbetsgrupper — som reservanternas talesman här nämnde i detta sammanhang — gör betydande insatser. Vi har i samfundet haft kontakt med arbetsmarknadsstyrelsen — med dess chef generaldirektör Bertil Olsson och andra tjänstemän — och det har överenskommits om ett ömsesidigt samarbete i detta fall. Men från arbetsmarknadsstyrelsen har man frå gat vem som kan vara lämplig att ta hand om underhållsarbetet, efter det att exempelvis ett gravfält, en löväng, ett bostadskvarter eller något annat område är renoverat och iordningställt med hjälp av arbetsmarknadsstyrelsen. Vem svarar då för det årliga underhållet? Vem kan göra det bättre än ideellt intresserade människor i trakten som enskilt eller tillsammans är beredda att årligen svara för ett sådant underhållsarbete? Vi hade i samband med vår riksstämma i Sundsvall i söndags också ett estradsamtal med företrädare för bl.a. riksantikvarieämbetet och arbetsmarknadsstyrelsen, och från dessa håll försäkrades att man hade ganska god tilltro till möjligheten att hembygdsföreningar lokalt skulle svara för dessa underhållsarbeten. Vi tror självfallet att det skulle vara en stimulans om statsbidrag kunde utgå i sådana fall, men jag erkänner att motionens förslag är ganska ofullständigt och att det — som remissinstanserna påpekar — kan resas invändningar av olika slag däremot. Några av dessa invändningar har reservanterna gjort till sina. De har menat att kommunerna bör svara för bidragsgivningen för regionala och lokala åtgärder, och de har ansett att det kan bli fråga om ett stort administrativt krångel. Så som det är skisserat i motionen skulle hembygdsföreningarna söka anslag centralt. Samfundet skulle vara remissorgan, och naturvårdsintendenterna i länen skuile övervaka verksamheten. Men naturligtvis kan man tänka sig andra vägar för denna bidragsgivning. Jag är personligen helt öppen för möjligheten att ökade bidrag ges till riksorganisationerna, som i sin tur svarar för fördelningen ut till de iokala föreningarna. När utskottets majoritet i princip har tillstyrkt motionen, så är det med den begränsningen att den utredning som föreslås skall göras förutsättningslöst. Vi skall alltså inte vara bundna till de tankegångar som finns i motionen, utan det blir utredningens sak att utan för utfattade meningar pröva olika framgångsvägar i det här sammanhanget. Beträffande remissorganen i övrigt är att notera, som här tidigare har sagts, att naturvårdsverket och riksantikvarieämbetet inte är odelat positiva, i varje fall till den tankegång som finns i motionen beträffande fördelningen av det här anslaget. Däremot kan man nog säga att bägge dessa mycket viktiga organ i princip är positiva till att åtgärder skulle kunna åstadkommas genom att stimulera de frivilligt arbetande krafterna. Att samfundet för hembygdsvård är positivt behöver vi inte ta så hårt, eftersom det i detta sammanhang är part i målet. Herr talman!

Genom avtal, upprättade på ett eller annat sätt, skulle det vara möjligt att försäkra sig om att färdigställda områden år efter år hölls snygga och trivsamma till nytta och glädje för allmänheten. Utan att ytterligare fördjupa mig i de olika argument som skulle kunna vara värda att åberopa ber jag med det anförda, herr talman, att få hemställa om bifall till allmänna beredningsutskottets förslag i dess utlåtande nr 43.

Herr talman! När utskottet i detta utlåtande säger att det hyser betänkligheter mot ett statligt stöd till de fria kristna samfunden och att det inte är så alldeles lätt att överblicka de konsekvenser ett sådant stöd skulle få, har även jag en viss förståelse för detta. Å andra sidan kan man inte bortse från de ekonomiska bekymmer som samfunden har. Det är väl detta som har gjort att man i Norge har enats om ett statsbidrag till frikyrkorna. Vad som i vårt land har gjort många tveksamma när det gäller statsbidrag till samfunden är väl närmast att man befarar att statens stöd också skulle kunna leda till någon sorts styrning av verksamheten. Andra har befarat att statsbidrag skulle minska medlemmarnas ansvar för sitt samfunds verksamhet samt leda till minskat personligt engagemang och offrande. En del befarar rent av att statens engagerande såsom ekonomisk stötta åt samfunden skulle leda till att vi så småningom fick en statsavlönad administrationsapparat, som skulle verka förlamande på kristendomens fria och radikala kraft i samhället. På mig verkar nog dessa farhågor en smula överdrivna. Vi som genom en reservation i beredningsutskottet har velat medverka till en lättnad i samfundens ekonomiska bördor tror inte att det skulle behöva leda till några statliga bojor på mottagarna av detta stöd. Det är ju i detta sammanhang inte fråga om ett allmänt statsbidrag liknande t.ex. det som utgår till de politiska partierna utan fastmer en gärd av rättvisa. Staten har som bekant genom arbetsgivaravgiften lagt på samfunden en utgift som vi som undertecknat reservationen 2 anser inte bort drabba dem. Detta bör enligt vår mening kompenseras genom ett provisoriskt ekonomiskt stöd. Jag ber, herr talman, att med denna korta motivering få yrka bifall till den vid utskottsutlåtandet fogade :eservationen 2 men med en liten rättelse. Vid utskrivningen har nämligen orden ”och invandrarkyrkorna” fallit bort. Reservation 2, som jag alltså yrkar bifall till, skall sålunda utmynna i följande hemställan, ”att riksdagen i anledning av motion II: 1146 i skrivelse till Kungl. Maj:t hemställer om förslag snarast möjligt om ett provisoriskt eko

Herr talman! Det är nu andra gången på ganska kort tid som kammaren behandlar frågan om ekonomiskt stöd åt invandrarkyrkorna. Förra gången var det med anledning av en motion av fru Anér och mig som gällde förslag om ett anslag på en miljon kronor till invandrarkyrkorna. Det avslogs efter ett utlåtande från statsutskottet. Denna gång har de kristna socialdemokraterna motionerat om ett provisoriskt stöd åt de fria kristna samfunden och invandrarkyrkorna. Jag tycker att det är bra att den motionen kommit. Bakgrunden är dels den stora skevhet som finns mellan det stöd som samhället ger till svenska kyrkan på olika vägar och det läge i vilket de frikyrkliga samfunden och invandrarkyrkorna befinner sig, dels också de nya pålagor som drabbat trossamfunden på senare år. I remissvaren och i metionen nämns mervärdeskatten som för frikyrkornas del uppskattas till 9 miljoner kronor under nästa år och arbetsgivaravgiften som uppskattas till ungefär en miljon kronor. Dessutom tillkommer den nyss beslutade investeringsavgiften på kyrkbyggen, som visserligen är prohibitiv men ändå uppfattas som en pålaga. Till det kommer att riksdagen eller rättare sagt socialdemokraterna i riksdagen har sagt nej till förslaget om arvsskattebefrielse för dessa grupper och likaså sagt nej till förslaget om avdragsrätt. Från Broderskapsrörelsens sida har hävdats att man i stället för avdragsrätt och i stället för befrielse från arbetsgivaravgift skulle gå bidragsvägen. Jag delar inte Broderskapsrörelsens principiella syn på den här punkten men har all respekt för dess försök att vinna det egna partiet för tanken på ett provisoriskt ekonomiskt stöd. Jag tycker bara att det är synd att rörelsen har så dåligt gehör inom det egna partiet! Inte minst mot bakgrund av behandlingen av föregående ärende kan man dock måhända våga uttala en förhoppning om att en del av kammarens socialdemokrater skall undvika att desavuera Broderskapsrörelsen, när den nu har gjort ett lovvärt försök att presentera en stödform som gäller de grupper som man i andra sammanhang har låtit drabbas av olika ekonomiska pålagor. Remissvaren är ganska intressanta i detta sammanhang. Sveriges frikyrkoråd, Katolska biskopsämbetet och Mosaiska församlingen har yttrat sig. I remissvaren ges mycket intressanta kommentarer till de riksdagsdebatter som vi hade för ett par månader sedan. I yttrandet av Katolska biskopsämbetet görs t.ex. en del påpekanden som är värda att läsa. Remissvaren är synnerligen positiva, och jag skulle ta miste ganska ordentligt om de inte andas en förväntan om en positiv behandling av utskottet och riksdagen. Jag förmodar att man har utgått från att när de kristna socialdemokraterna nu har väckt denna motion, så har bakom det funnits stöd från det egna partiet. Detta har föranlett remissinstanserna att lägga ned rätt mycken möda på sina remisssvar. Vad gör nu utskottsmajoriteten av detta förslag, som alltså i sak stöds av oppositionspartierna men också av de kristna socialdemokraterna som har tagit initiativet i frågan, ett förslag som välkomnas av de berörda kyrkorna? Jo, utskottet säger att det förslag som är att vänta från beredningen stat—kyrka bör avvaktas. Men då har man ju missat poängen i Broderskapsrörelsens motion, nämligen att den väckts därför att det kommer att dröja ett antal år innan ett förslag från beredningen stat—kyrka kan bli föremål för riksdagsbehandling. Sedan skall det ut på remiss. Det är en stor och utomordentligt komplicerad fråga, och det skulle förvåna mig mycket om den kommer på riksdagens bord förrän någon gång i mitten på detta decennium. Utskottet säger sig också hysa förståelse för samfundens oro för sin ekonomiska situation. Jag är övertygad om att de tre remissinstanserna hade hoppats att Broderskapsrörelsens aktion skulle leda till någonting mera konkret än bara ett uttalande från utskottsmajoriteten om att man hyser sympati med de fria samfunden och invandrarkyrkorna för deras ekonomiska situation. Jag vill, herr talman, yrka bifall till den reservation som är gemensam för oppositionspartierna och riksdagens. kristna socialdemokrater.

Herr talman! Jag vill ansluta mig till de synpunkter som framförts av både herr Axelson och herr Wikström. Med hänvisning till reservation 2 vill jag understryka just det ekonomiska resonemanget i motion I: 1146. Motionärerna betonar de stigande kostnaderna och även att olika avgifter — exempelvis arbetsgivaravgifter — bidrar till att öka kostnaderna. Sveriges frikyrkoråd har i sitt remissyttrande pekat på hur kostnaderna stiger ytterligare genom att samhället exempelvis lägger mervärdeskatt på investeringarna. Man får då både inom församlingarna och inom samfunden ökade ekonomiska svårigheter på grund av att riksdagen beslutar om olika pålagor och inte undantar de kristna samfunden från dessa. Det anförs också att man sedan får gå ut till sina församlingsmedlemmar och begära gåvor, göra insamlingar o.s.v. för att kunna täcka dessa ökade kostnader. Jag tycker att det är mycket viktigt att en lösning av dessa frågor snart kommer till stånd. Det har påpekats att stat—kyrka-beredningen har att behandla dessa frågor och att det återstår — som herr Wikström sagt — en lång process innan vi kan fatta beslut. Sverige frikyrkoråd har också sagt i sitt remissyttrande att man hoppas att det snart blir en slutlig lösning på problemet. Provisorier som vi har varit tvungna att stanna för i detta läge är inte heller någonting att lita till för organisationer som arbetar så som våra kristna samfund gör. Herr talman! Jag vill med det anförda yrka bifall till reservation 2 med det tillägg som tappats bort — vilket också framfördes av herr Axelson — och som rörde invandrarkyrkorna.

Herr talman! Riksdagen har ganska nyligen diskuterat dessa och närliggande frågor. Det är en underlig konsekvens av nuvarande utskottsorganisation att dessa frågor under innevarande vårsession har kommit att splittras upp på inte mindre än tre utskott, en uppläggning som vi från och med nästa år, med den nya utskottsorganisationen, bör kunna räkna med att slippa. Vi har under våren haft till behandling den besläktade frågan om befrielse från arbetsgivaravgiften för de fria kyrkosamfunden, vilken gick till bevillningsutskottet. Det framställda yrkandet avslogs för några veckor sedan. Vi hade frågan om invandrarkyrkorna, som behandlades i mars månad i samband med statsverkspropositionens förslag om invandrarpolitiken. Dessa frågor behandlades av statsutskottet. Därefter kommer nu från allmänna beredningsutskottet dessa frågor, som gäller dels ett provisoriskt stöd till de fria kristna samfunden, dels motsvarande stöd till invandrarkyrkorna. Vi var mycket tveksamma huruvida det var möjligt för utskottet att behandla denna fråga med tanke på vad riksdagsordningen föreskriver, och vi rådgjorde, särskilt beträffande invandrarkyrkorna, med den främsta konstitutionella expertis som står till riksdagens förfogande. Efter överläggningar kom denna expertis till uppfattningen att det genom att frågan fått en annorlunda uppläggning var fullt möjligt för oss att ta upp den, vilket vi gjorde. Emellertid kvarstod de sakliga argument som dikterade riksdagens beslut i mars månad, då vi behandlade invandrarfrågorna och då statsutskottet inte fann skäl att göra en särskild medelsanvisning enligt de motioner som förelåg — herr Wikström hade föreslagit en miljon kronor till invandrarkyrkorna. Statsutskottet ansåg inte att man skulle godta den uppläggningen, utan behoven fick tillgodoses inom ramen för tillgängliga medel i samband med pågående försöksverksamhet. Riksdagen beslöt enligt statsutskottets förslag. Vi hade då en relativt lång diskussion, som både herr Wikström och jag deltog i. Jag erinrade om att vi har dessa frågor under behandling i invandrarutredningen. Här kan jag komplettera med att säga att vi i förra veckan hade representanter för den katolska kyrkan och de ortodoxa kyrkorna närvarande vid en lång utfrågning. De fick då i detalj framlägga sina synpunkter och önskemål. Jag hoppas att vi i utredningen inom en icke alltför avlägsen framtid skall kunna lägga fram förslag som även berör invandrarkyrkorna. Jag kan alltså ställa mig bakom beredningsutskottets utlåtande i denna del. Vad gäller de fria kyrkosamfunden har olika motionärer gått på olika linjer, och motionerna har hamnat i olika utskott. Vi har tidigare avgjort en del av komplexet, och nu kommer man tillbaka med en annan uppläggning. Även här kvarstår de sakargument som tidigare har anförts, nämligen att man icke anser det lämpligt med en sådan särbehandling — ett provisoriskt anslag till de fria kyrkosamfunden. Utskottet erinrar om att dessa frågor behandlas av beredningen kyrka—stat. Det har ställts i utsikt att denna beredning kommer att framlägga förslag av positiv innebörd. Jag kan alltså hemställa om bifall till utskottets yrkande även i denna del. uppmärksamheten på den inkonsekvens som hans yrkande innebär och som gör reservanternas förslag motsägelsefullt. Reservation nr 2 stöder utskottsutlåtandet fram till sista stycket, den rad som börjar ”En sådan särbehandling”. Som framgår av de föregående satserna är reservanterna därigenom med på att avstyrka det provisoriska stödet till invandrarkyrkorna. Därefter fortsätter reservanterna och diskuterar de fria samfunden. Men herr Axelson gör ett tilllägg till att-satsen: ”vari inkluderas invandrarkyrkorna”. Detta innebär att reservanternas förslag i början skulle avstyrka stödet till invandrarkyrkorna och i att-satsen tillstyrka det. Ett sådant beslut av riksdagen vore helt absurt — första och senare delen av reservationen slår ihjäl varandra. Detta bör underlätta för riksdagen att ta ställning för utskottets utlåtande.

Herr talman! Om jag får börja med det sista, måste jag säga att när man i motionen använder uttrycken ”de fria kristna samfunden” och ”invandrarkyrkorna” så är det egentligen en ganska säregen terminologi. I svensk lagstiftning finns uttrycket trossamfund, och det bästa hade varit om utskottet lämnat denna uppdelning, som är skäligen meningslös, och i stället talat om trossamfunden vid sidan av svenska kyrkan. ”Invandrarkyrkor” är ett praktiskt begrepp som man använder när det gäller de mosaiska, katolska och ortodoxa församlingarna, men de är ju i relation till staten fria trossamfund och skulle alltså mycket väl kunna gå in under den här beskrivningen. Katolska biskopsämbetet påpekar för övrigt just detta i sitt remisssvar. Ämbetet hoppas att dess karaktär av invandrarkyrka skall vara Öövergående. Skall jag vara uppriktig, tycker jag att varken utskottsmajoritetens eller reservanternas skrivning är särskilt väl formulerad. Men om vi alldeles bortser från det, har vi att i sak ta ställning till frågan huruvida riksdagen skall begära en utredning om ett provisoriskt stöd till dessa trossamfund eller inte. Där har alltså de kristna socialdemokraterna väckt en motion, säkert bl.a. därför att de känt trycket på sig att nu själva ta ett initiativ efter att så många gånger ha varit med om att säga nej till propåer av denna art. När man då tar ett initiativ och får uppslutning från oss som egentligen velat ha en annan uppläggning av systemet, då får man inte stöd av sina egna i utskottet. Det är väl det som är en underlig situation. Vi andra har haft egna förslag, men riksdagen har inte bifallit dem. När inte de förslag som vi tycker är de bästa vinner kamrarnas gehör, vill vi stödja de förslag som i alla fall är ett steg i rätt riktning. Jag skulle alltså fortfarande önska att det i denna kammare funnes socialdemokrater som vore lyhörda för de förslag som de kristna socialdemokraterna har fört fram. Därför skulle jag vilja yrka bifall till denna reservation, som nu har formulerats på ett sådant sätt att den faktiskt är gemensam. Sedan kan man diskutera hur pass välskrivna motiveringarna är, både utskottsmajoritetens och reservanternas.

Herr talman! Herr Werner har tagit upp frågan om kostnadsfördelningen mellan stat och kommun och därvid frågat om jag har för avsikt att lägga fram förslag om åtgärder bl.a. i syfte att kompensera kommunerna för höjningen av mervärdeskatten samt även på annat sätt bereda kommunerna en ekonomisk lättnad. I sin interpellation har herr Werner behandlat den av fjolårets riksdag begärda översynen av det nuvarande skatteutjämningssystemet. En utredning har nu tillsatts för att göra denna översyn. I direktiven till utredningen har jag framhållit — liksom jag har gjort många gånger förut — att frågan om kostnadsfördelningen mellan stat och kommun intimt hänger samman med uppgiftsoch ansvarsfördelningen mellan stat och kommun. Dessa frågor skall behandlas i en särskild av civilministern tillsatt beredning. Med hänsyn härtill skall i översynen av skatteutjämningssystemet frågan om kostnadsfördelningen mellan stat och kommun inte nu tas upp till prövning. Vad skattereformen beträffar, vill jag erinra om att regeringen förklarat att kommunerna skall erhålla full kompensation för det skattebortfall som inträder bl.a. till följd av det höjda grundavdraget. Detta skattebortfall kan uppskattas till ca en miljard kronor. Någon kompensation till kommunerna härutöver, exempelvis för att eliminera effekten av mervärdeskattens höjning, anser jag av flera skäl inte motiverad.

Herr talman! Interpellanten uttalade sitt misnöje över att jag har sagt nej på tre rader. Man kan ju säga nej ännu kortare. Vi har fört den här diskussionen många gånger i denna kammare och i medkammaren, och jag har lagt ut mina argument så pass vältaligt att jag knappast behöver upprepa dem vid det här tillfället. Men kommunerna har sina bekymmer med skatteuttaget liksom staten har sina. Varje anspråk man har på statskassan — och det är sådana anspråk som herr Werner ställer — måste föranleda att för att befria kommunen från att eventuellt höja skatten så måste i stället staten eventuellt höja skatten. Eller om man vill tala i mera bestämda tongångar: för att befria kommunen från att höja utdebiteringen måste staten höja mervärdeskatten. Jag har sagt många gånger att för de breda folklagren är det diskutabelt vilket som är att föredra. Personligen tror jag att det spelar en relativt sekundär roll, om jag betalar en högre kommunalskatt eller om jag betalar en högre mervärdeskatt. Ingen kommer undan, framför allt inte låginkomsttagarna. Vidare är det nödvändigt — det har jag också deklarerat många gånger — att klara ut kompetensfördelningen mellan stat och kommun. Man kan inte ha ett system, där den ena parten är beslutför och den andra parten betalar. Det leder till orimliga konsekven ser. Uppdelningen av vilka arbetsuppgifter som i det långa loppet lämpligen bör ligga på den kommunala sidan och vilka som lämpligen bör ligga på statssidan tar civilministern nu itu med att utreda. Det bör klaras av innan man disputerar i vad mån de statliga bidragen till kommunerna, som ju relativt sett har ökat mycket starkt under den senaste tioårsperioden, skall ytterligare öka eller vara som de är. Något annat alternativ finns väl egentligen inte. Det här var några av skälen. Jag har också läst framställningen från Göteborg och sett utredningen om att staden tvingas höja utdebiteringen med 30 eller 40 öre för den händelse den inte får kompensation för momshöjningens verkan. Före den höjning av mervärdeskatten som sker vid nästa årsskifte har vi gjort en sådan procedur inte mindre än tre gånger tidigare. Första gången var 1960, när vi höjde omsen med fyra procent. Sedan har den höjts till sex och därefter till tio procent. Nu är det fråga om ytterligare fem procent. Det har aldrig vid något tidigare tillfälle varit diskussion om att kompensera kommunerna för konsekvenserna. Däremot har det varit en vedertagen regel att om man tar bort en del av det direkta skatteunderlaget och skattekraften för kommunerna, vilket man ju gör när man justerar grundavdragen — det har jag varit med om ett par gånger, och min företrädare gjorde det vid ett tillfälle — då har det varit obligatoriskt att man kompenserat kommunerna. Detta är alltså bara en helt följdriktig konsekvens av den tilllämpningsordning som vi hittills har rört oss med. Om herr Werner fortsätter att läsa ur framställningen från Göteborgs stad kommer han inte att behöva citera detta, om jag säger vad jag nu har på hjärtat. Den nya mervärdeskattereformen skulle nämligen erbjuda en sådan utomordentlig kassaförstärkning för staten. Ett belopp på, jag vill minnas, sju miljarder kronor är upptaget i denna framställning. Det är ett belopp som bl.a. även det moderata samlingspartiet har fört ut på gator och torg. Men så är det ju inte. Nu finns det möjligheter att på sidan 38 i kompletteringspropositionen 120 som är överlämnad till riksdagen studera den tabell som visar konsekvenserna för statskassan under den närmaste femårsperioden av den höjda mervärdeskatten och de konsekvenser för barnfamiljerna, folkpensionärerna och de studerande som den höjda mervärdeskatten innebär. Det visar sig då att för första budgetåret blir det en direkt förlust för statskassan på 235 miljoner kronor. För andra budgetåret rör det sig om ett par hundra miljoner kronor i förstärkning, för det tredje budgetåret 150 miljoner kronor, för det fjärde budgetåret 400 miljoner kronor och för det femte budgetåret drygt 700 miljoner kronor. Man kommer fram till att medeltalet för dessa fem år är 267 miljoner kronor per år, vilket innebär en mycket obetydlig förstärkning mot bakgrunden av de anspråk på nya reformer, förstärkta reformer och förbättrade reformer som jag utgår ifrån att herr Werner bland många andra kommer att lägga ned en viss möda på att argumentera för.

Herr talman! Jag tar till orda därför att herr Strängs argumentering, när han svarar på denna interpellation, inte riktigt stämmer med vad han har anfört när det gäller det samlade skattepaket som vi tidigare här har behandlat. I det skattepaketet står det på tre eller fyra rader att kommunerna skall erhålla full kompensation för det som framförs i skattepaketet och som riksdagen nu har beslutat om med en socialdemokratisk majoritet. Dock vet man över huvud taget inte hur det skall ske. Vid det tillfället ställde jag, herr talman, från denna talarstol en fråga om på vilket sätt regeringen och närmast finansministern ämnade ge kommunerna kompensation.

Till sist vill jag, herr talman, i diskussionen med anledning av herr Werners interpellation bara säga att vi inom centerpartiet inväntar det förslag som kan komma från finansministern beträffande fördelningen i stort mellan vad kommunerna skall betala och vad staten skall betala. Under årens lopp har vi här i riksdagen i enlighet med regeringens förslag beslutat om utgifter som har drabbat kommunerna utan att de över huvud taget haft någon vetorätt.

Herr talman! Fru Florén-Winther har frågat mig om jag är beredd medverka till att offentliga inrättningar i ökad omfattning inför expeditionsti der mellan kl. 17.00 och 19.00 någon dag i veckan. Med utgångspunkt från den sociala servicen kan jag nämna att exempelvis försäkringskassorna är skyldiga att ha kvällsmottagning en kväll i veckan. Också flertalet av landets socialbyråer har infört kvällsmottagning. Detta är också förhållandet när det gäller t.ex. arbetsförmedlingarna. Fru Florén-Winthers interpellation gäller också andra sektorer av samhällslivet. I detta avseende berör frågan delvis arbetsområdet för den av inrikesministern tillkallade servicekommittén. Det gäller här främst de delar som kan anses hänförbara till begreppet boendeservice. Frågan har berörts i kommitténs första betänkande och är föremål för fortsatt uppmärksamhet av kommittén.